Herr talman!

Ty vad skulle arbetsgivarna komma att göra i de här fallen? Jo, de skulle säga: Jaha, där har vi en student som fått 20 poäng, men han är bara värd 17 poäng.

Att konflikten drabbar hårt, och att den drabbar de studenter som kommer från de minst studiestimulerande miljöerna särskilt hårt, är jag synnerligen medveten om, men vi hjälper inte de studenterna — jag upprepar det — genom något slags konstgjord andning. Det enda vi kan hjälpa dem med är att se till att universitetsorganisationen ger dem den utbildning de är berättigade till — vilket vi med våra åtgärder försöker åstadkomma.

Men han kan självfallet inte räkna med, som jag förut sade, att få de 17 poäng han har i stället för 20 poäng bedömda lika gynnsamt som om han hade fått fullfölja sin utbildning och varit en framstående student, som kanske fått spets. Han kommer naturligtvis på grund av det förhållandet i något underläge, men genom denna åtgärd ger man honom en fair chans att konkurrera om en begärlig plats.

Det ligger i skälighetsbegreppet och jag utgår från att dessa nämnder kommer att göra den prövningen på det tillfredsställande sätt som de gjort tidigare i fall av liknande karaktär.
Herr talman! Jag tycker att det senaste beskedet ändå är en framgång — låt vara mycket liten. Jag ställde frågan explicit därför att statsrådet Moberg hela tiden, i alla sina andra resonemang, har talat om 17 poäng och studenter med 17 poäng. Men vi har här fått klart fastslaget att dispenser såväl som den s.k. skäliga hänsynen — när det gäller bedömningen av studiemedelstilldelning, utspärrning och liknande — kan omfatta en liberalare gräns än de 3 poängen. Jag tror att det var av visst värde,

Cirka 60 talare är förhandsanmälda till debatterna angående återstående utskottsbetänkanden. Beträffande åtskilliga ärenden är talarlistorna dock ännu långt ifrån fullständiga. Det är därför omöjligt att ange hur många timmar kammardebatterna i dag och i morgon kommer att pågå. Inhämtade uppgifter om beräknad taletid visar emellertid att det inte blir nödvändigt att ytterligare förlänga vårsessionen.

Herr talman! För att inte i onödan upprepa argumenten från diskussionen den 12 maj skall jag hålla mig till kompletteringar och till bedömningar av vad som skiljer det nya, det s.k. modifierade, förslaget från det förkastade. Den 12 maj beklagade en av socialdemokraternas talesmän herr Henningsson, att inte teknisk och vetenskaplig expertis stod till riksdagens förfogande. Helt utan konsulter har vi väl inte varit. Utskottet har haft sakkunskap inkallad, och jag hänvisade för min del till seminarier i regi av Sällskapet riksdagsmän och forskare. Våra parlamentariska former tillåter tyvärr inte att konsulter går upp i talarstolen här. Det skulle väl annars i och för sig varit det mest praktiska, Men jag har tagit fasta på herr Henningssons uttalande och samlat in ytterligare besked från expertis, sådant som de redan skrivit eller sådant som de varit vänliga att ställa till mitt förfogande just för detta ändamål. Jag börjar med ekonomin, I en bok om miljöfrågor som kommit ut i vår under titeln Delat ansvar finns bl.a. en uppsats av en medarbetare vid Ekonomiska forskningsinstitutet vid handelshögskolan här i Stockholm, Bertil Thorngren. Han ger en för oss politiker nyttig översikt över miljöekonomins teori och praktik och diskuterar vilka miljöskador som är miljöekonomiskt mest oacceptabla. Inte oväntat betecknas oåterkalleliga skador som de mest oacceptabla och inte oväntat nämner Thorngren som första exempel på oåterkalleliga skador just reglering av älvar. Till god ledning för vår debatt har han tagit med en grafisk framställning, ett förslag till modell som avser att beskriva vad han kallar Kaitumprojektet och dess konsekvenser ställda i relation till två alternativa aktiviteter. När man studerar modellen, vilket jag hoppas att många av kammarens ledamöter kommer att göra, blir man verkligen betänksam. Nå, säger man kanske, här har Regnéll jagat upp en udda ekonom som kan anlitas som slagträ i debatten. Var skulle vi hamna, säger man kanske, om vi började krångla till de ekonomiska realiteterna genom att räkna med samhälleliga kostnader, upprätta ”nyttokostnadskalkyler” och syssla med andra besynnerligheter. Min replik blir då: Thorngren är sannerligen inte ensam om sitt resonemang när han kräver att man tar hänsyn inte bara till företagsekonomiska omständigheter utan ser det hela i ett vidare perspektiv.

Jag kan också erinra om att Industriförbundets verkställande direktör Axel Iveroth vid flera tillfällen, bl.a. nyligen vid en internationell konferens nere i Schweiz, gjort uppmärksammade och mycket positiva inlägg i miljödebatten. Allt mer har man inom industrin blivit medveten om att lönsamhetskalkyler i kronor måste bedömas och korrigeras med hänsyn till negativa sidoeffekter. Den insikten och den ansvarskänslan borde ligga ännu naturligare till för beslutsfattare inom den offentliga sektorn. Jag har sökt att mobilisera forskare och tekniker, som skulle kunna ge ytterligare besked om möjligheterna att bemästra de miljöskador som för närvarande svaveldioxiden ställer till med och som naturligtvis är ett bekymmer för oss som ibland hänvisar till oljekraftverk som ett av alternativen till att exploatera Ritsem. Visserligen tycker jag kanske att jag redan i debatten den 12 maj gav underlag för påståendet att man — därtill nödd och tvungen — skall komma att kunna bemästra problemet med utsläpp av svaveldioxid. Jag hänvisade till uppsatser publicerade i år av Nordforsks miljövårdssekretariat i Helsingfors, och jag refererade till erfarenheter, som en delegation från Ingenjörsvetenskapsakademien för några veckor sedan hade gjort vid ett besök i Ruhrområdet. Jag har nu läst mera och hört mig ytterligare för med tekniker. Alla har vi kunnat ta del av en uppsats av en österrikisk fysikprofessor, som stod att läsa i majnumret av Efta-Bulletin, som vi får i egenskap av riksdagsledamöter. Jag kan också hänvisa till en uppsats i Teknisk tidskrift nr 18 i fjol, där det finns en mycket instruktiv artikel om svaveldioxid. Den har följande underrubrik: ”Vården av miljön behöver inte vara en ekonomisk belastning för samhället.” Det är synd att man inte, herr talman, kan tillämpa den tekniken att man lägger bilagor till kammarprotokollen. Hade man kunnat det, skulle jag ha funnit att det var på sin plats att lägga den artikeln som bilaga till dagens debattprotokoll. Inte så långt från detta hus bedrivs faktiskt avsvavling av rökgas i inte så liten skala. Det är Södersjukhuset som tillämpar den svenska Bahcoprocessen i 20 megawatts installation. Merkostnaden per kubikmeter eldningsolja, som håller 2,5 procent svavel, anges vara ungefär 14 kronor, Reningseffekten blir sådan att utsläppen reduceras till ungefär 2 procent av vad de skulle ha varit utan denna s.k. SO2-skrubber. Är sådan rening möjlig också vid värmekraftverk?

Man har satt avskrivningarna till 10 år och räntefoten till 8 procent. Summerade driftoch kapitalkostnader ger en merkostnad av 6 kronor å 6:50 per ton olja och procent svavel eller ca 0,35 öre per kilowattimme. Den extra kostnaden, 0,35 öre, för att så gott som fullständigt eliminera stoft och svaveldioxid kan jämföras med att överföringskostnaden från Ritsem till konsumtionsområden i Mellansverige kan sättas till ungefär 0,5 öre. I debatten den 12 maj talades om de ”utomordentliga risker för vår kraftförsörjning i mitten av 1970-talet” — det var industriministerns formulering — som ett nej till Ritsem skulle innebära, Vi som vill säga nej till exploateringen menade att det finns alternativ. Jag har — fortfarande med herr Henningssons önskemål i tankarna — frågat professorn i ångteknik vid tekniska högskolan, Ingvar Jung, som varit vänlig att ge mig en sifferspäckad promemoria.

Det framgår redan av näringsutskottets betänkande.

Om så är fallet, måste man tyvärr beteckna planeringen som synnerligen dålig. Professor Jung har ett alternativ. Jag lämnar gärna kopior av hans uträkningar till alla intresserade och skall här bara presentera slutsatserna av ett förslag som han har att bygga ut fjärrvärme i Kiruna, Sundsvall, Piteå och Umeå.

Utöver med ekonomer och krafttekniker har vi när vi skall ta ställning till Ritsemprojektet naturligtvis anledning höra med naturvetare, främst ekologer. En sådan är förre intendenten Kai Curry-Lindahl som nu är verksam som FN:s och UNESCO:s expert på ekologi i Afrika. En artikel av honom finns i den bok, Delat ansvar, som jag redan nämnt. Där heter det på s. 80: ”Statsmakternas under decennier visade kallsinnighet och brist på förståelse för naturvårdens krav och deras ovilja att lyssna på argument har inom snart sagt varje sektor av planering och exploatering, som helt eller delvis berör förnyelsebar och levande natur, medfört onödig förstörelse av för ett modernt samhälle omistliga värden. Mycket är för alltid förstört, annat torde gå att återställa på lång sikt och med stora kostnader. De senaste decenniernas förvaltning av Sveriges levande naturtillgångar kommer att för framtida generationer svenskar framstå som den stora vanvårdens tid.” På nästa sida läser vi: ”För närvarande utsätts hjärttrakterna i Stora Sjöfallets nationalpark och delar av Sareks nationalpark för en omfattande förstörelse i Vattenfallsverkets regi. De enastående värdefulla sjökedjorna Sitasjaure —Satisjaure och Tjaktjajaure—Rittakjaure med kringliggande områden förändrar helt karaktär, storartade urskogar och myrar med unik fauna blir överdämda eller utsätts för förstörelse.

Herr talman! När vi för ca två veckor sedan debatterade Ritsemprojektet var det en lång debatt under en hel dag, och inför ett säkert voteringsnederlag här i kammaren yrkade den socialdemokratiske gruppledaren herr Johansson i Ljungby på återremiss. Motiveringen för detta var efter vad man kunde förstå det anförande som herr Holmberg hade hållit tidigare på dagen och där han sade att det i viss mån skulle bli ett förändrat läge om Kaitumområdet skulle lämnas i fred.

Detta framgick ju också av utskottsbetänkandet. Det var alltså två skilda punkter, Men när näringsutskottet sammanträdde dagen därpå fick vi ett helt nytt förslag presenterat för oss. Det var inte något fullödigt material. Vi fick en karta att studera, där man hade ritat in en annan sträckning av tunneln ner till det blivande kraftverket. Det projektet skulle med denna ändring bli ca 30 miljoner kronor dyrare, räknat i 1969 års priser, och det framgick också klart att lönsamheten skulle reduceras med det omarbetade förslaget. Inte heller skulle nationalparken lämnas i fred. De invändningar som vi rest mot det förra förslaget har därför inte minskat i styrka, Det modifierade förslag som vi skall ta ställning till i dag medför vissa förbättringar, det vill jag inte undanhålla, eftersom kalvningslandet vid Auta inte spolieras och naturstörningarna inte blir så stora kring Autajaure,. Men projektets skadeverkningar ur naturvårdssynpunkt är fortfarande av den storleken att vägande invändningar kan göras mot dess genomförande. Sjön Sitasjaures yta blir genom dammbyggnaden höjd och landskapsbilden förändrad, Vattenflödet nedanför Sitasjaure blir obetydligt, vilket medför att Teusadalen får ett obetydligt vattenflöde och vissa tider kommer att bli så gott som torrlagd. Från naturvårdshåll bedöms dessa förändringar i naturen få så stora negativa verkningar för djur och växter att man med starka skäl kan ifrågasätta de planerade ingreppen. Näringsutskottet har också mottagit en skrivelse från Norrbottens läns inlandsfiskare, där man påtalar dessa negativa verkningar av även det modifierade förslaget. Vi reservanter i näringsutskottet har haft den ambitionen att dela upp de olika avsnitten i denna fråga, så att vi undgår att upprepa argumenten. Herr Regnéll har redan talat om ekonomin, och herr Börjesson i Glömminge har talat om arbetskraftssituationen där uppe i norr, och jag behöver därför inte gå in på de frågorna, Vi har tidigare hävdat att den planerade vägen till Ritsem är olycklig ur naturvårdssynpunkt. Genom den blir ju inte bara landskapsbilden påverkad negativt, utan vägen kommer också att medföra ökade störningar genom en efter vad man kan förmoda ganska stark trafik, som kommer att vara ett störande moment för djurlivet. Nu vill exploatörerna påstå att vägen är till fördel för samerna, men man kan fråga om det påståendet verkligen är riktigt. Överensstämmer det med samernas uppfattning? Näringsutskottet har mottagit en skrivelse från Sörkaitums lappby i vilken man tar avstånd från vägplanerna och säger ifrån mycket bestämt att man inte vill veta av vägen. Samerna har också inför förste konsulenten i lappväsendet anfört samma synpunkter. Samerna har ju erfarenheter av vägbyggande och ingrepp i sina områden, och de erfarenheterna får väl tillmätas stor betydelse. Den tilltänkta vägen mellan Ritsem och Sitasjaure går genom viktiga kalvningsoch renbetesland. Utskottsmajoriteten hävdar att en väg är av betydelse för den framtida turismen, Ja, det är klart att framkomligheten blir större. Men det är också klart att den ökade motortrafiken kommer att bli i hög grad störande, Tidigare har båttrafiken i stor utsträckning klarat av det turistiska behovet.

Nu säger utskottsmajoriteten att de invändningar som från olika håll riktats mot det ursprungliga förslaget till väsentlig del måste anses falla bort vid den förändring som föreslås. Som stöd för detta antagande anger utskottsmajoriteten att de regleringar som nu föreslås blir avsevärt mindre. Man menar att skadorna för rennäringen bortfaller, när inte något kalvningsland behöver dämmas över, Utskottsmajoriteten förutsätter att samerna i de områden som påverkas av byggnadsprojekten skall få ersättning från vattenfallsverket. Därmed anser utskottsmajoriteten allt vara gott och väl; när nu samerna får ersättning skall de väl vara nöjda! Men det framgår klart av en skrivelse som näringsutskottet har mottagit att samerna sannerligen inte är nöjda. De vill inte ha den här exploateringen av sina marker, De behöver dem för sin näring. Samerna vet av erfarenhet vad det betyder när grävskopor och lastmaskiner kommer in på deras rennäringsområden. De vet av erfarenhet vad en väg innebär i fråga om störningar. Den planerade vägen har någon betecknat som konservöppnare till det förut orörda området. Det är förståeligt att en minoritetsgrupp som samerna känner sin existens hotad genom beslut som påverkar deras levnadsförutsättningar. Även om en viss del av skadeverkningarna kompenseras genom ekonomisk ersättning, ger det på längre sikt inte full kompensation.

Men när det gäller samerna är vi inte lika generösa, De får maka på sig för exploatörerna. De får svårigheter att utöva sitt näringsfång, som de trivs med. En människa i den miljö där hon trivs är som människa en tillgång av oskattbart värde, I all vår materialism har vi gjort det så trångt för sådana att överleva att det är dags att stanna upp. Samerna är trots allt den ursprungliga befolkningen i de här områdena, Det är fullt förståeligt att de känner sig trängda.

Den sysselsättning som Ritsemprojektet ger är ju av temporär natur, Det är alldeles klart att Ritsemprojektet ur naturvårdssynpunkt — och vi har bedömt det ur den synpunkten — är en mycket negativ faktor i våra miljövårdssträvanden. Vi anser därför att vi har samma anledning nu som tidigare att ta avstånd från projektet. När vi från folkpartiet i ett tidigt skede tog avstånd från exploateringen av Stora Sjöfallets nationalpark och därmed sammanhängande sjösystem, bedömde vi saken ur i första hand naturvårdssynpunkt och med hänsyn till samernas möjlighet att bedriva sin näring utan intrång. Vi anser också att vår nästa generation skall få möjlighet att uppleva och studera naturliga miljöer. Bevarandet av ett högnordiskt fjällandskap i naturligt tillstånd anser vi värdefullare än att teknokraterna får genomföra Ritsemprojektet, även i modifierad form, Och, som herr Regnéll tidigare sade, utdelningen kommer att bli fem tusendelar av vår kraftproduktion, Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är inte någon politiker i dag som vill bestrida att miljövården i dag är en av de stora och viktigaste samhällsfrågorna. Men det är också ett problem som väcker starka känslor och lidelser. Allt fler har börjat inse att vår hälsa, vår trivsel men även våra inre utvecklingsmöjligheter är direkt beroende av att vi kan bevara vad som är värdefullt i vår omgivning. Miljövården har härigenom under senare tid blivit något av en folkrörelse. När det kommer upp en fråga om ingrepp i naturen och i landskapsbilden eller när frågan om hur vi skall kunna bevara renheten i luften och vattnet aktualiseras, växer det snabbt upp en opinion med sikte på att rädda de hotade miljövärdena och stoppa den planerade förstörelsen.

Många vill inte göra det, helt enkelt därför att opinionen just nu är så starkt engagerad i naturoch miljöskyddet.

För några år sedan tycks det emellertid som om vi vaknade upp. Motioner om miljövård skrevs på löpande band, regeringen vidtog åtgärder på det administrativa planet, forskningen intensifierades och även på det internationella planet var vi överens om att starkt markera Sveriges intresse på miljövårdens område. Sådana åtgärder har det varit lätt att få politisk enighet kring. Varför? Jo, därför att ingen heller har uppfattat miljövårdsfrågorna som i egentlig mening politiskt partiskiljande.

Vi vet alla att dessa beslut har varit förenade med allvarliga ingrepp i naturen och att både vatten och luft har påverkats.

Jag medger gärna, herr talman, att detta är ett principiellt resonemang.

Alternativet för mig då det gäller den ömtåliga frågan att utvinna elkraft från Ritsem och Kaitum har varken varit ett obetingat ja till regeringens förslag eller ett obetingat och onyanserat nej. Frågan är alltför viktig och alltför komplicerad och hade därför vunnit på att få en långt lugnare och mer eftertänksam behandling i utskott och riksdag än vad som skett. Den låsning av frågan vi haft har ju inte heller helt kunnat brytas upp genom återremissen till utskottet. Varför? Ja, tiden visade sig vara för knapp för att man med ny och oförvillad blick skulle kunna ta upp det nya och, som jag tycker, på andra förutsättningar grundade förslaget om en modifierad utbyggnad av Ritsem, där uppenbarligen naturvårdssynpunkterna fått väga särskilt tungt. Någon mer ingående analys av projektets lönsamhet har heller inte kunnat göras, Vi har denna gång liksom även i det tidigare fallet fått mer eller mindre lita på Vattenfalls ord. Inte heller har vi den här gången kunnat närmare undersöka den kvarstående miljöskada som framför allt regleringen av Sitasjaure medför. Visserligen är det helt klart att Ritsemutbyggnaden i sin nya tappning är långt bättre ur miljösynpunkt än det tidigare förslaget. Naturvårdsverket hade för övrigt redan 1969 i samarbete med kammarkollegiet varit inne på de tankegångar som ligger bakom det modifierade förslaget; det var bara synd att vi inte tidigare fick upp detta alternativ i riksdagen.

Även det av professor Jung nu av herr Regnéll i kammaren här refererade alternativet att satsa på vissa värmekraftverk i Norrland hade då kunnat tagas upp till prövning. Det alternativ som emellertid närmast erbjuds till det föreliggande förslaget är att anlägga ett oljekraftverk. Trots vad som sagts om att den tekniska utvecklingen ger större möjligheter att minska miljöförstöringen genom svavelutsläppet i luften från oljekraftverk kvarstår ändå i dagens läge att oljekraftverken medför betydande miljöskador. Ett par tre tusen ton svavel kommer att släppas ut varje år av ett oljekraftverk av den storleksordning som i stort sett motsvarar utbyggnaden av Ritsem, även om man övergår till lågsvavlig olja. Dessutom skall vi komma ihåg att oljekraftverken inte är nämnvärt driftsäkra, åtminstone inte när man ser på de verkligt stora verken, t.ex. Stenungsund med sina 860 megawatt. Missödena där mitt under den besvärligaste elkraftsbristtiden torde stämma till en viss eftertanke. Varje fundering på att ersätta utbyggnaden av Ritsem med ett atomkraftverk — som också förekom i diskussionen i riksdagen förra gången vi debatterade frågan — måste också avvisas som helt orealistisk. Ett atomkraftverk producerar ju inte den lättillgängliga och nödvändiga toppkraft som ett vattenkraftverk eller ett litet oljekraftverk kan ge. Men — och det tycker jag vi har anledning att komma ihåg i den här diskussionen — det finns anledning att vara försiktig ur miljöoch risksynpunkt även då man ställer sin lit till att atomkraftverken i framtiden skall kunna klara vårt behov av elkraft. I Amerika har så sent som i år — alltså efter flera decenniers experiment och praktisk utbyggnad av kärnkraftverken där — framförts stor tveksamhet i den politiska debatten i senaten inför kärnkraften med hänsyn till omgivningen och miljön. Man har t.o.m., velat hejda den starka utbyggnaden av kärnkraften. Man har pekat på riskerna för radioaktivt utsläpp och på det värmespill som påverkar vattnet och fisket, och man har också pekat på risken för haverier. I Amerika vill därför många att man i större utsträckning skall koncentrera den vetenskapliga forskningen på att utvinna fusionsoch solenergi för att trygga sig mot atomkraftens miljörisker. De alternativ som här i korthet har diskuterats borde vi alltså enligt min mening ha fått tillfälle att i lugn och ro gå igenom i utskottet när Kaitum—Ritsemfrågan behandlades. Vi hade då med större säkerhet kunnat fatta ett beslut och väga nytta och skada mot varandra. Så har emellertid inte blivit fallet, och för att markera nödvändigheten av att ett sådant här ärende inte får rusa igenom ett utskott har jag för avsikt att nedlägga min röst i dag. Men det hindrar inte att man på det material som finns kan ha en uppfattning.

Jag tycker att diskussionerna kring utbyggnaden av Ritsem och Kaitum har givit den erfarenheten att man inte bör se ett enstaka projekt för utbyggnad av våra energiresurser som en isolerad företeelse från miljösynpunkt. Vid varje utbyggnad av energiresurserna måste i stället en avvägning ske mellan olika former för miljöintrång beroende på på vilket sätt energin utvinnes, Det är troligt, herr talman, att vattenbyggnadsepoken i Sverige i stort sett är över och att en allt större del av energiförsörjningen kommer att tas över kärnkraft och fossila bränslen. Men detta leder inte till att vi kommer att befrias från miljöintrång. Både kärnkraftverk och oljekraftverk kommer i framtiden att medföra betydande miljöpåfrestningar. Mot denna bakgrund och under hänsynstagande till de bestående kraven på en fortsatt utveckling av landets industri och servicenäringar tycker jag att man borde göra en samlad undersökning av den miljöförstöring som är förenad med den framtida utbyggnaden av landets energiproduktion. Härigenom skulle man också få ett bättre underlag för att bedöma den från miljösynpunkt mest lämpliga formen att tillgodose vårt energibehov. Regeringen borde på det här området ta ett initiativ. Det här kan mera betraktas som en samhällsfråga, där det fordras ett initiativ från statsmakternas sida, än uteslutande en teknisk fråga som exempelvis CDL kan ägna sig åt. Herr talman! I ett avseende tycker jag att det nya förslag vi i dag här diskuterar från miljöoch naturvårdssynpunkt är en utomordentligt stor vinning. Politisk enighet har kunnat nås i utskottet om att avvisa all exploatering av Kaitumregionens vattensystem. Härigenom har samtliga i riksdagen representerade partier iklätt sig ett politiskt ansvar för att i framtiden bevara Kaitumregionen intakt. Jag tycker att detta är en styrka i förhållande till det läge som vi hade för två veckor sedan här i riksdagen.

Men vi vet att vindarna kan svänga snabbt, även om riksdagen har varit enig.

Herr talman! Min argumentation i den föregående debatten tycks ha irriterat herr Werner i Tyresö mycket grundligt, att döma av hans anförande i dag. Vad det gällde i den debatten, herr Werner, var att ta ställning till två saker. Å ena sidan gällde det vårt behov av elkraft och den sysselsättningseffekt som kraftverksbyggena skulle ha, en sysselsättningseffekt som man i Norrbotten har räknat med under hela 1960-talet sedan freden i Sarek slöts, Sedan dess har ju Ritsemkraftverket varit med i planeringen. Å andra sidan hade vi naturvårdsoch miljövårdsintressena.

Jag kan än en gång erinra om att Norrland under en tioårsperiod har avtappats på 82 000 människor. I den situationen är man känslig för varje försök att plocka bort ytterligare sysselsättning. Det var väl ändå så, herr Werner, att det var först sedan vattenrallarna från Västerbotten och Norrbotten kom ner och resonerade allvar med vänsterpartiet kommunisterna som ni fann anledning att byta fot och bli lite känsligare för sysselsättningsargumenten?

Herr talman! Det finns ändå protokoll bevarade, herr Werner, från debatten den 12 maj, och de ger bevis för vad som sades den gången från vänsterpartiet kommunisternas sida, Bl. a.

Vi är beslutna att skilja oss från denna riksdagsfråga med bibehållet ansvar inför kommande generationer — — —.” Det var den inställning som vpk hade den gången, och det var den som jag kritiserade, som jag ansåg vara ett allvarligt hot mot sysselsättningen för människorna i Norrbotten. Och det var den inställningen som jag betraktade som ett bevis för att man från vpk:s sida den 12 maj tydligen var beredd att stå sida vid sida med de tre borgerliga partierna och då fälla ett sysselsättningsprojekt som var mycket betydelsefullt för vattenrallarna uppe i Norrbotten och Västerbotten.

Herr talman! I denna fråga är väl den argumentation som bygger på fakta så genomtröskad vid detta laget att det inte finns stor anledning att hålla något längre anförande. Jag tycker att det mesta sades förra gången vi debatterade denna fråga. Då framlades från utskottets och regeringens sida ett förslag som — det vill jag ännu en gång betona — vi anser som det bästa. Det gav en bra elkraftsproduktion, det gav sysselsättning och var på många sätt bra, Men det visade sig under debatten att det tydligen inte fanns någon möjlighet att få igenom det utan det skulle ha fällts här. På socialdemokratiskt håll hade vi framför allt en sak i tankarna, och det var att dels klara denna elkraftsproduktion, dels garantera sysselsättningen. Sedan det under debatten framkommit vissa tankar, som visade att det inte var bara Kaitumprojektet det gällde att komma bort ifrån, utan att det fanns möjligheter att resonera om andra lösningar, kom förslaget om en återremiss till utskottet för att man där skulle utarbeta ett modifierat förslag. Detta förslag har också framlagts i utskottet, dock inte, herr Andersson i Örebro, dagen efter återremissen utan sju dagar senare, Återremissen skedde den 12 maj. För utskottet presenterades det nya förslaget vid tisdagens utskottssammanträde den 18 maj. Jag vill gärna säga att detta nya förslag visar på sämre lönsamhet, men det ger samma sysselsättningseffekt, och det kan tas fram snabbt för att det i vissa delar presenterats tidigare. Vi har sagt att vi vill ha kraftproduktionen, vi vill ha sysselsättningen, och därför var vi från socialdemokratiskt håll beredda att kompromissa. Detta kompromissförslag företeddes för alla partigrupper, det vill vi poängtera, men det var endast vänsterpartiet kommunisterna som fann sig föranlåtet att ta förslaget. Vad innebär då det nya förslaget i stort? Man kan säga att det kort och gott innebär att Autajaure inte dimmes — den damm på 33 meter som skulle uppföras där kommer inte till stånd. Det som man tidigare talade så mycket om i debatten här, nämligen att man skulle överdämma kalvningsland, förekommer inte i det nya förslaget. Man går förbi Autajaure och går direkt på sjön Sitasjaure som endast dämmes en halv meter. Man kan säga att Autajaure kommer att få mindre vattentillgång — det blir en sänkning av vattenståndet med ungefär en meter — men Vattenfall är berett att där uppföra grunddammar så att man håller uppe sjöns vattenstånd precis som i Teusajaure, men naturligtvis blir vattenföringen vattendragen emellan mindre. Man kan säga att här har skett en radikal omstöpning. De ingrepp i naturen som man nu kan peka på har framför allt i den efterföljande debatten koncentrerat sig kring frågan om vägen genom området. Diskussionen huruvida vägen är värdefull eller inte för samerna skall jag inte ge mig in på; det finns delade meningar bland samerna — en del av dem anser att vägen är bra och andra anser att den är till skada, och jag tycker att de uppfattningarna tar ut varandra, Men när man så häftigt angriper vägen skulle jag vilja fråga: Betyder det ingenting för herrarna att Gällivare kommun med denna väg vill komma ut till detta område och vill få dit turister? Har inte gruvarbetarna i Gällivare rätt att via en väg komma ut i detta fritidsområde? Jag tror att man också skall fundera på det i detta sammanhang. Om man fäller dagens förslag med hänvisning till miljövårdsskäl skulle jag vilja fråga: Kan vi i fortsättningen över huvud taget bygga någon industri här i landet om man skall ha samma mycket hårda miljövårdskrav som t.o.m., skulle utesluta dagens modifierade förslag? Självklart kan man diskutera att bygga värmekraftverk osv., men sådana ger också miljöskador. Hela vårt industribyggande skulle komma i fara. Vid alla ingrepp i naturen blir det självklart någon miljöförstöring — varje väg, varje byggnadsprojekt innebär en miljöförstöring. Men det verkar ibland i debatten som om den enda miljöförstöring som kan finnas här i samhället är Ritsem, Det finns miljöproblem av oändligt mycket större omfattning än det mycket ringa ingrepp som förslaget om Ritsem innebär. Många människors arbetsmiljö, hela vår industriella miljö inrymmer problem som är av en helt annan svårighetsgrad och mycket farligare för människor. Men dem går man förbi och koncentrerar hela sin energi i miljövårdsdebatten på frågan huruvida man kan bygga en väg genom detta område eller inte. Det är vad det i dag gäller. Jag vill gärna ta upp några av de argument som har framförts tidigare i dag. Herr Regnéll har gjort sig mycket besvär med att fråga vetenskapsmän i landet, och det är inget fel i det. Han konstaterar att ekonomen Thorngren säger så och så. Lägg märke till att vad Thorngren talar om är framför allt Kaitumprojektet, som vi är överens om att vi inte skall utföra, Herr Regnéll talade om en skrift av professor Dahmén som heter Sätt pris på miljön, Är det inte just vad som sker i detta sammanhang? Man skulle kunna säga, om man vill vara drastisk, att man kan sätta en prislapp på sjön Autajaure: 30 miljoner kronor kostar det att bevara den. Det är väl att sätta pris på miljön? Sedan kan man diskutera om den är värd 30 miljoner kronor eller inte, och det är det vi gör i dag. Sedan kommenterade herr Regnéll Ingvar Jungs promemoria. Så långt jag vet är det inte något inlägg från hans sida utan en seminarieuppsats och den får väl då tas för vad den är värd. Jag tänker inte polemisera mot den i sak — det kanske andra kan göra, Mycket i den är måhända bra, Jag vill konstatera att det onekligen är en tillnyktring i debatten från borgerligt håll. Det finns i alla fall försök att komma fram med andra modeller och att göra vad herr Regnéll förra gången mycket riktigt sade att han inte kunde göra, nämligen ge anvisning på andra sysselsättningar. Det var ett ärligt erkännande; i dag försöker han anvisa sådana sysselsättningar. Jag skall bara kommentera det med att säga att det dock är tydligt att förre partiledaren Yngve Holmberg har ett visst inflytande på moderata samlingspartiet; detta med värmekraftverk är precis vad han talar om i sitt särskilda yttrande. Sedan sade herr Regnéll någonting om att man hade gjort undersökningar om vad folk är beredda att satsa på att förbättra miljön. Man är beredd att betala mera skatt, avgifter osv. för att få vattenrening och allt sådant, Ja, det tror jag mycket väl, men gå ut och fråga hur mycket man är beredd att satsa för att inte bygga ut Ritsem, men gör det isolerat och ta inte med alla dessa andra, mycket svåra miljöproblem i samhället, som jag hoppas att vi skall kunna lösa gemensamt framöver! Herr Börjesson i Glömminge talade om arbetstillfällena, och det är utmärkt. Han nämnde framför allt tre åtgärder som skulle vara betydelsefulla. Det var skogsvårdsåtgärder, det var Vägplan 70 och det var Kirunavägen. Kirunavägen är inte färdigprojekterad, och den är avsedd att sysselsättningsmässigt engagera helt andra människor än vad det är fråga om i samband med Ritsem. Skall man placera de människor som skulle ha fått sysselsättning i Ritsem på Kirunavägen så slår man ut andra arbetslösa. Skogsvårdsåtgärderna och Vägplan 70 kommer att behövas alldeles oavsett om man bygger ut Ritsem eller inte. Jag skall inte mycket mer diskutera sysselsättningen, men jag vill ändå med några ord kommentera vad herr Werner i Tyresö säger. Vänsterpartiet kommunisterna har sett det som angeläget att poängtera, säger han, att Ritsemprojektet är ingen lösning av sysselsättningsproblemen på sikt i Norrbotten. Nej, att det skulle lösa sysselsättningsproblemen för all framtid i Norrbotten tror jag inte att någon här i kammaren vill försöka göra gällande. Men det är ett bidrag till att skapa sysselsättning för 300 människor under fem år medan andra åtgärder växer fram. Jag är helt ense med herr Werner om att vi allvarligt måste satsa på att lösa sysselsättningsproblemen i Norrlandslänen, i synnerhet i de två tre nordligaste, men om vi skall börja diskutera vem som har lagt fram de bästa skrivelserna och de flesta förslagen ligger nog herr Werner litet illa till. Jag tror inte att vänsterpartiet kommunisterna har kommit med de djärvaste och mest revolutionerande förslagen. Men i sak har herr Werner helt rätt. Vad som i debatten efter återremissen framför allt förts fram är ett slags moralisk indignation över uppskovet. Själva det förhållandet att man uppsköt beslutet och återremitterade ärendet för att försöka åstadkomma en kompromiss har framställts som någonting nästan omoraliskt eller i vart fall någonting förödande för det parlamentariska systemet i Sverige. Det är väl ändå att ställa argumenten på huvudet. Att försöka komma fram till en kompromiss i en viktig fråga — skall det betraktas som dödsstöten mot parlamentarismen, då vet jag inte hur vi skall lyckas här i landet i fortsättningen. Jag läste i någon borgerlig tidning att det ansågs närmast hållningslöst av vänsterpartiet kommunisterna att uppträda som partiet gör i dag. Jag skall inte kommentera det annat än genom att säga att en sådan inställning pekar på att det skulle vara moraliskt högvärdigt av vänsterpartiet kommunisterna att rösta med de borgerliga men moraliskt tvivelaktigt att rösta med socialdemokraterna. Är den karakteristiken riktig, då tycker jag synd om vänsterpartiet kommunisterna. Allt det här visar väl alldeles tydligt att vad jag förra gången sade om att det hos många finns en vilja att lösa den här frågan enbart politiskt, inte sakligt, mer än någonsin har besannats av agerandet efter återremissen.

Han menar att nu har jag ju accepterat ett förslag som i långa stycken tar bort de gamla skadeverkningarna. Jag skulle vilja fråga: Om det nu är så att de gamla skadeverkningarna är helt borta — och det är riktigt — varför röstar inte herr Regnéll då tillsammans med utskottets majoritet? Man jag skall gärna bidra till citatsamlingen, inte med lyrik utan med ett annat citat, som jag tycker kan tillämpas på mycket av den debatt som har förts i borgerlig press i den här frågan efter återremissen, särskilt då den ledarskribent som jag avsåg. Jag citerar några ord av en fransk 1700-talsfilosof, Joubert, som säger: ”När man nöjer sig med att förstå till hälften nöjer man sig med att uttrycka sig till hälften och då har man lätt för att skriva.” Jag tror att det kan få stå som en karakteristik av många överord i den här debatten. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Utskottets ordförande talade om de 30 miljonerna som han menade vara en insats som man gör till fromma för naturvården, Kanske det ändå är litet underligt att resonera på det sättet att vi nu betalar 30 miljoner för någonting.

Jag tycker att det resonemanget knappast kan drivas. Sedan kommenterade herr Svanberg också professor Jungs förslag genom att säga att det var ett seminariearbete och därför fick tas för vad det var, Om det är så, ligger det väl inget negativt i detta. Det betyder att arbetet inte har tillkommit under den tidsnöd som vi arbetar med här i riksdagen i så många sammanhang. Det innebär också att det är ett lagarbete som många har tagit del i och har ansvar för, och det har utförts under ledning av kompetent lärarpersonal. Jag tror inte att man på det viset skall avvisa alternativa förslag som kan ha sitt värde i denna debatt.

Herr talman! Utskottets ordförande hade på en punkt i sitt inlägg blivit behäftad med minnesfel, när han påstod att jag hade sagt att vi i utskottet redan första dagen fick material till vårt förfogande angående det nya projektet. Jag sade att materialet var tämligen knapert — vi fick nämligen en karta oss förelagd med en annan inritning av tunnelbygget. Sedan säger utskottets ordförande: Skall inte Gällivare kommun och skall inte gruvarbetarna ha rätt att få en väg, så att de kan ta sig in i det här området? Då kan man fråga: Skall inte samerna ha rätt att få behålla det här området i orört skick? Jag har tidigare relaterat vissa delar av den skrivelse som Sörkaitums lappby har sänt till näringsutskottet och där man säger: ”Den tilltänkta vägen mellan Ritsem och Sitasjaure går också genom livsviktiga kalvningsoch renbetesland. Vattenfall har inte gjort klart för de beslutande myndigheterna var man tänker lägga de oerhörda stenmassor som frigörs vid tunnelbygget.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge anser att jag har sagt att arbetena på Kirunavägen var öronmärkta för några vissa. Nej, självklart inte för enskilda personer, men det är inom detta område en så stor mängd arbetslösa som bör komma i fråga för arbetet med vägen, att det inte finns någon plats för att flytta dit människor som skulle kunna få sysselsättning vid Ritsembygget. Det är helt enkelt så, att finns det i en kommun där ett bygge skall genomföras en väldig mängd arbetslösa, bör väl de i första hand komma i fråga för det arbetet. Man kan inte gradera arbetslöshet på annat sätt. När jag har sagt att det gäller för gruvarbetarna att kunna komma ut i detta område, så talar jag om Gällivare kommun — en stor del av Gällivareborna är gruvarbetare. Men naturligtvis gäller det alla medborgare i Gällivare och naturligtvis turister från annat håll också. Herr Börjesson i Glömminge är ledsen för att jag talat om tillnyktring. Ja, jag skall inte vara påstridig — anser herr Börjesson att han inte nyktrat till, så gärna för mig. Jag kan ta tillbaka yttrandet för hans del. Jag anförde det beträffande förslaget om några värmekraftverk som visade att herr Regnéll verkligen på allvar tog upp frågan om vad man skulle ha i stället, och det tycker jag var värdefullt. Herr Regnéll säger att dessa 30 miljoner i Autajaure kan man inte göra gällande att vi skulle ha sparat. Nej, naturligtvis inte. Men det första förslaget var det bättre, och när man nu inte godkänner det har man tagit på sig kostnader för 30 miljoner till. Det är obestridligen så. Jag har inte sagt att seminariearbetet inte är värdefullt. Men det är inget inlägg från professorn just i den här frågan, utan man får ta det som ett förslag som man kan se på.

Herr talman! Låt mig bara kort och gott instämma i herr Werners i Tyresö förhoppning att det efter denna debatt skall finnas energi kvar för de återstående sysselsättningsfrågorna. Vad man möjligen kan vara rädd för är att den väldiga energi som från vissa håll har slösats på denna debatt skulle ha gjort att all ork är slut när debatten är över. Jag hoppas att herr Werner har rätt, och jag noterar med stor tillfredsställelse att vi kan gemensamt verka för bättre förhållanden i Norrland. Jag anser emellertid att de som har gjort någonting väsentligt för att komma till rätta med arbetslöshetsproblemen i Norrbotten ändå är det socialdemokratiska partiet och regeringen. Man skall inte måla hin på väggen för att få piska honom,

Herr talman! Jag hyser samma uppfattning som herr Svanberg och kommer därför inte att tära på den energi som går åt för denna debatt — och som har pågått under mycket lång tid. Med hänvisning till vad jag anförde under förstakammardebatten den 10 december i fjol vill jag för andra gången under denna session säga att jag vid voteringen kommer att rösta för utskottsmajoritetens förslag. Fortfarande har nämligen, som jag ser det, sysselsättningsaspekten den största tyngden.

Herr talman! Det är ju en välgörande disciplin som deltagarna i denna diskussion ålägger sig, och jag skall följa exemplet och bara ta upp vissa konkreta frågor som förekommit i debatten. Först vill jag upprepa vad utskottets ordförande framhöll, nämligen att det förslag som vi lade fram i statsverkspropositionen enligt regeringens bedömning självfallet fortfarande är det bästa. Nu har man sagt att det var egendomligt att vi lade fram det förslaget, eftersom vi i januari 1971 onekligen väl kände mandatfördelningen i kammaren, Jag vill hävda att det inte alls var någon orimlig spekulation vi gjorde, när vi lade fram förslaget. Vid riksdagens behandling hösten 1970 av intrånget i Stora Sjöfallets nationalpark förekom sådana uttalanden från centerpartiets sida, att det var utomordentligt rimligt att anta att det skulle vara möjligt att nå en ganska bred anslutning kring en utbyggnad av Ritsems kraftstation. Denna förväntan, menar jag bestämt, bekräftades av vad som sades i den motion som centerpartiet väckte med anledning av förslaget i statsverkspropositionen, I den motionen heter det: ”Liksom vid riksdagsbehandlingen hösten 1970 anser vi nu att det är oriktigt att ta ställning till Ritsemprojektet innan en sådan plan” ”presenterats. I avvaktan på en sådan plan bör anslag för byggande av Ritsems kraftstation — — — inte beviljas.” I verkligheten har en sådan plan — och det har utskottet klarare uppmärksammat i det betänkande vi i dag behandlar än det hade i sitt föregående betänkande — presenterats i årets statsverksproposition, och den behövde därför inte särskilt efterlysas i den motion som väcktes med anledning av propositionen. Då centerpartiet hade denna inställning — som inte alls innebar det kategoriska avvisande till varje pris av utbyggandet av Ritsem som den politiska utvecklingen sedermera har lett centerpartiet till — var framläggandet av vårt ursprungliga förslag också med hänsyn till den nuvarande mandatfördelningen i kammaren en mycket rimlig åtgärd från regeringens sida.

Jag vill därför erinra om vad jag sade, Jag sade inte att det skulle bli en katastrof för vår kraftförsörjning men att man med ett nej tog påtagliga och allvarliga risker. Nu kommer man tillbaka till detta i dagens debatt. Man ställer energiproduktionen i Ritsem i relation till den totala energiproduktionen i landet. De som framför argument av denna typ måste veta att det är ett utomordentligt demagogiskt sätt att resonera, Det har otaliga gånger sagts att det inte är detta som är den intressanta frågan, men ändå upprepas det ständigt, inte minst i pressen; jag har, jag vet inte hur många pressklipp om det. Det är Ritsems effekttillskott som ur kraftbalanssynpunkt är det intressanta. Och 300 megawatt är inte något obetydligt effekttillskott, herr Regnéll.

Det kommer också att medföra att vattenfallsverket lika omedelbart tar tillbaka sin ansökan hos vattendomstolen om tillåtlighetsprövning av Kaitumöverledningen. Sedan säger herr Regnéll att det finns ett godtagbart alternativ. Det är det nya som kommit in i dagens debatt, ehuru det läckte ut genom en något okritisk och oproportionerlig publicitet i massmedia i går. Visst är det värdefullt att vi för in alternativ i vår diskussion. Men jag vill, herr Regnéll, bestämt bestrida att detta alternativ, såsom det utarbetats av professor Jungs adepter på KTH, skulle vara ett godtagbart alternativ till Ritsem. Jag skall ange vissa skäl för den uppfattningen. Det första skälet är tidsaspekten. Det är orimligt att tänka sig att dessa fyra små kraftstationer skulle planeringsmässigt kunna föras fram till produktion lika snabbt som Ritsem. Vidare är kostnadskalkylen ofullständig — för att använda ett milt uttryck — och den är på flera punkter ofullständig i en viss riktning; den har m. a. o. en klar bias, Kostnaderna för stationerna är nämligen satta sensationellt lågt. Jag vet inte på vilka grunder man bygger dessa kalkyler, och jag vet inte om herr Regnéll kan upplysa mig om det. Han har uppgett att kostnaden skulle vara 625—675 kronor per kW. Den sannolika kostnaden ligger 30—40 procent högre. Den ligger så mycket högre också vid stationen i Uppsala, trots att den är mycket större. Man anger också — och det är det som gör mig litet misstänksam — i det här alternativet vad kraften kostar för förbrukning i Norrland, medan man när det gäller Ritsem anger vad kraften kostar i Mellansverige. Det betyder att man belastar Ritsem med överföringskostnader, medan man befriar den konkurrerande kraftproduktionen från dessa kostnader. Jämförelsen haltar således betänkligt. Dessutom är naturligtvis hela frågan om kulvertdragningen, som är ett stort och tidsödande inslag i det nya alternativet, icke alls utredd. Den påverkar både den tid, inom vilken man kan få sådana här stationer klara, och naturligtvis även kostnaden. Slutligen och inte minst viktigt: effekttillskottet är 110 MW mindre än i Ritsem, och som jag tidigare sade är effekttillskottet det ur kraftsynpunkt värdefulla med Ritsem. Herr Regnéll är ju skånebo och känner förmodligen till att det i Lund visserligen kommer till stånd ett fjärrvärmeverk men att miljömyndigheterna, på grund av den miljöskada som skulle förorsakas, inte gett tillstånd till ett kraftproducerande verk. I herr Regnélls alternativ var det ju just fråga om att kombinera fjärrvärme med kraft. Det är den ena poängen med Lundaexemplet. En annan poäng är att detta uppskov — eller kanske definitiva avslag — tagits med utomordentligt stort jämnmod av Sydkraft, därför att denna kraftproduktion inte framstår som lönsam eller attraktiv. Jag tror därför inte att denna debatt i verkligheten tillförs något seriöst alternativ när herr Regnéll på detta sätt för fram fyra små kraftvärmeverk som en ersättning för Ritsem, även om det i och för sig — jag håller med herr Svanberg om det — är en fördel att vi ändå får en diskussion i alternativets form. Det är vad jag tycker har saknats när oppositionen diskuterat Ritsem.

Om jag läst utskottsbetänkandet rätt är den punkten gemensam för både majoritet och reservanter. Ett bifall till utskottets hemställan innebär alltså att riksdagen fattar ett beslut av räckvidd som 1962 års beslut om ”freden i Sarek”. Eftersom det är nära tio år sedan kan vi göra en jämförelse och ställa frågan: Kommer samma sak att hända med den plan som nu är redovisad och godkänd av riksdagen som hände med den plan som godtogs för tio år sedan? Det är väl omöjligt att vara säker på hur opinion och bedömningar kommer att se ut om 5—10 år, Jag vill inte utesluta att utvecklingen blir sådan att krav på förändringar i planen kan komma att framställas av senare riksdagar. Jag skulle, herr talman, vilja göra den personliga gissningen att blir det förändringar i den plan som nu föreligger, tror jag faktiskt att sannolikheten är störst för att de ändringsförslagen kommer att gå, inte mot en minskad vattenkraftutbyggnad i förhållande till planen utan snarare mot en ökad. Jag måste nämligen tillstå att den pågående debatten om vår vattenkraftutbyggnad har på mig och även på andra — jag skall inte säga på internationell opinion, för så märkvärdiga är vi inte att denna fråga uppmärksammas så mycket utomlands, men i varje fall i alla diskussioner jag har haft med utländska kolleger — onekligen gjort ett något förbryllande intryck.

Det är faktiskt bara herr Yngve Holmberg som explicit har tagit upp detta problem. Vi står ofrånkomligt inför kravet att försörja framför allt vår industriapparat med en billig och driftsäker energi. Jag betraktar energipolitiken som en av industripolitikens allra viktigaste delar. Vi skall inte inbilla oss att vi kan tillgodose den framtida energiförsörjningen utan någon form av miljöintrång. Det är en självklar uppgift att miljöintrånget skall minimeras, men vi skall inte försöka exploatera något önsketänkande, Jag tycker att oppositionen i alltför hög grad hävdar att man kan lösa problemen utan miljöintrång. Jag skall, herr talman, nu inte längre ta kammarens tid i anspråk, Låt mig bara säga några ord om de framtida debatter som vi kommer att ha och som vi måste ha om vår energipolitik.

Och vår industris konkurrenskraft brukar just de tala vackert för som nu slåss så hårt mot Ritsem, Också landets medborgare ställer som bekant just i dessa dagar rätt stora anspråk på vår industris lönebetalningsförmåga. Jag vill mot denna bakgrund uttrycka den förhoppningen att i dessa framtida debatter skall de synpunkter som herr Holmberg har givit uttryck för här alldeles nyligen och som var framåtsyftande och medvetna om problemens komplexitet, prägla den borgerliga oppositionen i något högre grad än som varit fallet i Ritsemdebatten.

Herr talman! Statsrådet Wickman talade om det kort som jag så snabbt slängde in i debatten. ”Slänga in” låter slarvigt och nonchalant, men om det nu har blivit så snabba turer i denna debatt, är väl detta snarast någonting som beror på regeringens agerande.

Den som ”slängde in” någonting var faktiskt regeringen, för två veckor sedan. Man visste att detta kort — det modifierade förslaget — fanns, men man visste inte att regeringen hade det i rockärmen, beredd att slänga fram det. Så var herr Wickman litet skeptisk över huvud taget till de lokala kraftverken för fjärrvärme. Jag vill påstå, och jag understryker det på nytt, att jag faktiskt har läst och lärt mig rätt mycket om detta.

Att kommunalfolk runtom i landet, som ofta besitter ganska god teknisk kunskap, finner det riktigt att låta entreprenörer utreda sådana saker och att Ångpanneföreningen i sin verksamhetsberättelse speciellt pekar på detta ger väl besked om att det inte är så helt ointressant.
Herr talman! Nej, naturligtvis inte, herr Regnéll; fjärrvärmeverk är absolut inte ointressanta. Det har jag aldrig påstått. Jag har däremot kritiserat utredningen, och herr Regnéll åberopar icke något annat argument till den s.k. utredningens försvar än att arbetet har pågått under ett visst antal veckor eller månader. Det tycker jag är rätt avslöjande. Kombinationen fjärrvärmeverk-kraftproduktion bör enligt kraftföretagens nuvarande normer ha en effekt på ungefär 150 megawatt. Jag vet inte om herr Regnéll verkligen står bakom det här förslaget eller inte; professor Jung står inte bakom det material som här är framlagt för diskussion, och därför är det hela litet flytande. De nya kraftverken är mycket små — två av dem är på 60 megawatt och två är på 35 megawatt, vilket ger en dålig ekonomi. Dessutom blir den sammanlagda effekten för liten — i Ritsemstationen är den 110 megawatt större. Vad tidsplaneringen beträffar måste man verkligen vara en utomordentligt stor optimist för att ett ögonblick inbilla sig att det skulle vara möjligt att få de här fyra kraftverken klara lika snabbt som en utbyggnad av Ritsem. Överraskningar och nya förslag talade herr Regnéll om.

Därför lades det nuvarande förslaget fram — eller rättare sagt återaktualiserades, eftersom det inte var något nytt förslag. Det behövde inte improviseras någon utredning, utan hela materialet fanns redan färdigt. Vilken hade effekten blivit, herr Regnéll, om det modifierade förslaget förts fram till debatt tidigare? Hur menar herr Regnéll att vi skall bedöma Ert partis och centerpartiets och folkpartiets uppträdande? Det är ju inte så att ni har intagit den ståndpunkten, att det modifierade förslaget är så intressant att vi skulle behöva litet mera tid på oss för att pröva det; nej, ni förkastar det rätt ut. Ni säger att det i grunden, och djupare sett, inte alls är bättre än det förslag som ni tidigare har förkastat. Det visar ju den fastlåsning ni har och att det dess värre inte skulle ha lett till en bredare samling här i kammaren, om detta förslag framförts tidigare.
Herr talman! I andra sammanhang är valmöjlighet ett honnörsord, Jag tycker att det vore skäl att också här i kammaren eftersträva valmöjlighet när riksdagen har att ta ställning till regeringsförslag. Talar man om ett huvudalternativ bör man också ha ett annat projekt. Alternativ innebär i och för sig att man har något att välja mellan. Då bör man också presentera valmöjligheterna för riksdagens fria val. Det skulle inte ha tjänat någonting till, säger herr Wickman. Det är bra besynnerligt att i så fall först lägga fram bara ett förslag som är mycket långtgående och som man faktiskt kunde bedöma icke skulle accepteras av riksdagen. Herr Wickman menar att det fortfarande är ointressant att tala om några alternativ. Ja, det är ointressant för herr Wickman, därför att han driver katastrofteorin, att detta obetydliga tillskott från Ritsem i slutet på 1976 är så absolut nödvändigt och att ingenting skulle hinna åtgärdas dessförinnan. Jag känner mig inte så övertygad av den där katastrofteorin, som för övrigt spetsas till av herr Wickman på ett sätt som inte har täckning i verkligheten, nämligen att ett nej nu skulle vara ett första led i en rad av nej, som effektivt skulle sabotera hela energiförsörjningen. Sådana ogrundade påståenden kom någon talare med redan den 12 maj, och i dag tycker jag mig ha lyssnat ut någonting av detsamma i vad herr Wickman har sagt.

Herr talman! Industriministern började med att lova att disciplinera sig själv. Det hade väl då varit naturligt att vänta att han skulle begränsa sitt inlägg till de kontroversiella frågorna om Ritsem och Kaitum, som ändå har sysselsatt kammarens och utskottets ledamöter så intensivt de gångna veckorna. Men i stället tar han från ett ärende som gäller ett tillskott 1976 av en trettiondel av den energi som kan utvinnas i ett kärnkraftverk av Ringhals” storlek nu upp en principiell debatt om hela energiförsörjningen i vårt land.

Däremot var det direkt avslöjande att industriministern nu så hårt framhärdar i tanken att det förra Ritsemförslaget, som icke skulle ha kunnat vinna majoritet här i kammaren, alltjämt är det bästa förslaget, detta efter det att man har påvisat alla de miljöskador som det förslaget skulle föra med sig. Industriministern kommer också med avslöjandet att det här var en spekulation i centerpartiets förhandlingsvilja, som har grusats, sade han, första gången ”av omständigheter som inte har med Ritsem att göra” och andra gången av ”omständigheter, som det skulle vara fängslande att närmare analysera”. Kom fram med det här! Vad är det för hemligheter som döljer sig i regeringens bedömning av centerpartiets inställning i den här frågan? Jag skall inte stanna alltför länge vid industriministerns inlägg. Det var karakteristiskt att när han diskuterade det här hypotetiska tredje alternativet, grundade han sin bedömning huvudsakligen på vad han sade var ofullständiga kalkyler. Ja, herr Wickman har ju från sin företagssektor en verkligt rik och bred erfarenhet av ofullständiga kalkyler, och jag skall inte försöka tävla med honom i deras användning. Skillnaden är ju annars att han brukar använda ofullständiga kalkyler som grundval för beslut, i dag tar han dem som grundval för att avråda från beslut. Det viktiga, herr talman, är att vi i dag kommer till slutpunkten av den debatt om Ritsem och Kaitum som blir ett av de bestående minnena från vårriksdagen 1971. Det var då som alla som inte redan visste det kunde konstatera regeringens i det här sammanhanget halvdana intresse för miljövården. Det var då regeringen svek i en fråga som av stora grupper människor uppfattats som ett prov på politikernas vilja och förmåga att rädda och bevara natur och miljö. Folkpartiet har byggt sin bedömning i dessa frågor på allsidiga sakskäl, och vi har haft tillfälle att redovisa dem i många sammanhang. Vi gjorde det då vi för snart ett och ett halvt år sedan framförde kritiken mot den planerade Kaitumutbyggnaden, och vi gjorde det när vi för ett år sedan i riksdagsgruppen tog ställning mot Kaitumförslaget och i samband därmed mot Ritsemutbyggnaden, Att andra partier sedan, i vissa fall bara tidvis, har kommit på samma linje är vi glada över. Vi hade varit gladare om ståndaktigheten hade varit större. Man kan nu konstatera att en folkpartimotion om nej till Kaitum har tillstyrkts av ett enhälligt utskott. Det betyder att värdefulla naturområden sparas. I motsats till dem som menar att det förra förslaget om Ritsem var det bästa vill jag klart säga ut, att utskottets modifierade förslag till reglering av Sitasjaure är något mindre dåligt än det ursprungliga förslaget. Några av de skador som skulle ha blivit följden vid ett genomförande av de ursprungliga planerna kommer nu sannolikt att kunna undvikas. Det är en framgång för de naturvårdsintressen som vi har värnat om. Att vi inte har kunnat acceptera det modifierade förslaget eller exaktare det gamla förslag som Vattenfall tidigare avfärdade, det beror verkligen inte på något taktiskt spel, inte på något kategoriskt nejsägeri. Det beror på att vi har kommit fram till att de skador som genom det nya förslaget åsamkas natur och rennäring blir alltför stora. Hela diskussionen sedan regeringen kastade fram sitt kompromissförslag har såvitt jag kan förstå utgått från oriktiga premisser och förts på ett ganska ologiskt sätt. Man har jämfört det modifierade förslaget med det ursprungliga och glatt konstaterat att det modifierade var mindre förödande, ja, t.o.m., skonsamt, men bara i relation till detta ursprungliga oacceptabla förslag. Det verkar som om några har trott att Sitasjaure och Ritsem rent av skulle bli vackrare genom att man fick reglera, bygga dammar och kraftstationer. Den enda rimliga metoden vid bedömningen av ett företags tillåtlighet är ju att se vilka skador som faktiskt uppstår vid förändringen från orört land till exploaterad natur, inte att jämföra en viss exploatering med en annan, Jag måste kort redovisa nackdelarna med att genomföra det modifierade Ritsemprojektet. Sjön Sitasjaure kommer att påverkas betydligt mer än den halva meters sänkning som herr Svanberg talar om. Lågvattenståndet kommer att pendla mellan 603 och 613 meter över havet, och en sådan pendling är ganska förödande för fauna och flora. Det innebär stora förändringar i själva strandregionen. Glaciära jokkdeltan förstörs, strandlaguner och grunda vikar med ett rikt fågelliv kommer att torka ut. Yngelplatser torrläggs, fisket skadas, näringskedjorna förändras. Sjön Autajaure sänks genom att tillflödet från Sitasjaure stängs av. Skadorna blir i stort sett liknande dem i Sitasjaure, De utsökt vackra stränderna och sluttningarna kring sjön skadas genom vägbyggen, grustag och upplag av sten, I Teusadalen kommer vattentillförseln att minska högst avsevärt och uppgå till mindre än 20 procent av normal vattenföring. Deltaland kommer att torkas ut, näringsproduktionen kommer att minska väsent ligt. Ingreppet kommer genom de biologiska lagar som råder att få konsekvenser för allt liv utefter den dalgången. Sjön Satisjaure kommer att stängas av från ett av sina viktigaste tillflöden. Magasinet blir överdimensionerat och kommer att ligga där och vänta på vatten från Kaitumsjöarna. Det var ett hotfullt besked som industriministern gav att det för framtiden främst blir fråga om en ökning av utbyggnaden av nya vattenkraftstationer. Betyder det att vi inte ens kan lita på utskottets enhälliga skrivning att Kaitum för all framtid är skyddat, ja, då lär det inte heller hjälpa med en administrativ åtgärd som en fridlysning. Här är det ju fråga om vad de människor verkligen vill som i framtiden kommer att bestämma, Jag hade hoppats att vi inte skulle behöva ta upp någon ny debatt om Kaitum efter de medgivanden som gjorts från regeringspartiet. Sammanlagt innebär dessa argument som jag har åberopat att ingreppet kommer att allvarligt skada ett sammanhängande vattensystem på 8-9 mils längd, ett system som ännu är orört i en region där utbyggnaderna kring Suorva redan har ödelagt stora områden och där Kebnekaiseområdet i norr blivit turistiskt exploaterat. Sjaunja fågelskyddsområde, där vattensystemet är beläget, måste få förbli orört, Härtill kommer sedan effekterna av själva vägbyggandet. Vattenfall deklarerade från början att transporterna skulle kunna ske på sjön Akkajaure och med traktor på en enkel led upp till Autajaure. Nu kommer alltså förslaget att bygga väg inte bara efter Akkajaure utan också på nordsidan av Sitasjaure till norska gränsen, Skadeverkningar genom buller, avgaser och mänsklig närvaro i stor skala i ett område som just genom sin orördhet har sitt värde, det är någonting som inte bara begränsas till själva byggnadstiden utan blir ett bestående ingrepp. Det är vägar som enligt vår mening inte bör byggas. För den händelse kraftverket blir verklighet bör transporterna ske på det sätt som Vattenfall ursprungligen angav. För samernas del blir skadeverkningarna högst väsentliga. Vägar och maskiner, senare bilar och snöskotrar i kalvningsoch trivselland är inte bara förfulande för landskapet utan de är i vissa situationer livsfarliga för renarna, Sven G. Andersson har redan mer i detalj redogjort för detta. Jag vill bara citera det brev som Sörkaitums sameby sände den 24 maj, där man säger: ”Sörkaitums lappby motsätter sig bestämt också det modifierade förslaget till Ritsems utbyggnad och anser att det utgör ett allvarligt hot mot dess näringsfång renskötsel, jakt och fiske.” Det är väl ändå rätt rimligt att säga sig att Sörkaitums samer vet vad det vill säga med vattenregleringar av denna typ. Sörkaitums samer bör få fortsätta med sin näring, Ett genomförande av projektet skulle skapa sysselsättningsproblem av annat slag än anläggningsarbetarnas i sig så oerhört väsentliga sysselsättning. Herr Regnéll har redan behandlat lönsamhetsaspekterna på Ritsems kraftstation, Jag vill bara till det lägga att lönsamheten även med de råaste företagsekonomiska bedömningar är mycket tveksam. Det var ju inte länge sedan Vattenfall kasserade detta förslag med hänvisning till att det efter då gällande normer inte var lönsamt. De förskjutningar som har skett sedan dess på andra områden av kraftförsörjningen vet vi ju inte hur varaktiga de kommer att bli. Herr Börjesson i Glömminge har tagit upp de sysselsättningsproblem som alltmer förts fram som skäl för en utbyggnad. Men vi är väl alla på det klara med — och på den punkten tycker jag att även herr Svanberg kunde göra ett medgivande — att det i båda fallen, vid en utbyggnad av Ritsem eller vid alternativa förslag som de som nämnts av reservanterna, blir fråga om insatser på marginalen, Ritsemprojektet skulle ha gett sysselsättning åt 300 man under fem år. Det är temporärt. Det är en sysselsättning långt ifrån nästan alla de anställdas bostadsorter. Den är visserligen i sig värdefull, men om man anser det argumentet tillräckligt så kunde man gå in i praktiskt taget varje nationalpark, gå in i våra finaste och mest ömtåliga miljöområden närhelst man kan åberopa akut arbetslöshet. Av det framstår väl i klar relief hur oklokt och lättsinnigt det alltid är att se enbart till den sysselsättning som ett visst kraftverk eller en viss industri kan ge, såvida det inte är fråga om varaktiga effekter. Reservanterna har ändå under den korta tid som stått till buds sökt göra det bästa möjliga för att visa på alternativ sysselsättning. Tidigareläggning av projekt i vägplanen för Norrbottens län bör ske. Det är självklart att mellanriksvägen Kiruna—Narvik kommer in i den bilden och att det inte i förväg exakt kan fastslås vilka som skall arbeta på den, Skogsförbättrande åtgärder är ett nytt inslag, som inte tidigare har tagits fram med tillräcklig styrka av de myndigheter som har ansvaret i detta fall. Men jag understryker: alla dessa projekt ligger i marginalen.

Det är den slutsats vi kommer fram till helt oavsett den bedömning vi gjorde av det ursprungliga Ritsemprojektet. Det modifierade Ritsemförslaget skall bedömas efter de skador det ger upphov till och den nytta det ger, inte huvudsakligen i relation till det ursprungliga förslaget. Men trots alla de sakskäl som kan åberopas mot att bygga ut Ritsem på det ena eller andra sättet, tycks nu ändå en majoritet i kammaren ha bestämt sig för att göra det. Socialister av olika schatteringar har överlagt och funnit att ingreppet bör göras, Kanske upplever nu de socialdemokrater och kommunister som fattat beslutet det här som en sorts seger. De bildar tillsammans en majoritet i kammaren, som nu bestämt sig för att med grävskopor, schaktningsmaskiner och dynamit gå in i ännu ett stycke orörd natur. Till dem som ser denna enighet mellan socialdemokrater och kommunister som en seger, till dem vill jag säga: Äras den som äras bör! Det kan vara sant att det som nu händer inte kunnat ske utan behjärtat ingripande från en tidigare högerledare eller utan reträtt från en del räddhågade kommunister, men den som hårdast och ivrigast har bekämpat miljöopinionen och det orörda Ritsemområdet är ändå statsministern själv, Det är han som bör äras, Han har inte haft det lätt. Länge såg det ut som om också den socialdemokratiska riksdagsgruppen skulle ta intryck av den folkrörelse som nu växer fram över partioch generationsgränser för att rädda sådana naturvärden för oss själva och framtiden som vi kommer att bli avkrävda ansvar för, om vi skulle offra dem, Vindelälven måste ha varit ett otäckt tillbud för våra främsta utbyggare. I den frågan revolterade ju t.o.m., några socialdemokratiska riksdagsmän när den sista orörda Norrlandsälven söder om Norrbotten skulle förstöras. Här fanns inte längre den gamla säkra majoriteten för den gamla säkra politiken att låta miljövärdena vara en restpost utan större betydelse i slutkalkylen. Vindelälven sparades ändå, och vi trodde att det beslutet gällde redan före den här dagen, Vi trodde att man kunde lita på den regeringskommuniké som då utfärdades, men industriministern säger att det beslutet fattas först i dag. Det som då hände gav ändå naturvännerna mera kraft och ny glädje att arbeta vidare, men för Olof Palme måste det ha varit en hemsökelsens stund när han visste att kampen om Ritsem och Kaitum närmade sig. Bakslagen var ju flera. Miljöopinionen hade blivit starkare och kunnigare. Den formerade sig snabbare än förr inför nya hot. Den granskade och kritiserade och fick med sig ungdomen — men inte bara ungdomen. Så kom valet 1970, och socialdemokraterna kunde inte längre ensamma bestämma i riksdagen. De som ville spara Kaitum och Ritsem tycktes plötsligt vara en majoritet inte bara i den allmänna opinionen utan också i det beslutande organet. Men ära den som äras bör: statsministern gav fortfarande inte tappt. I tvåkammarriksdagens sista minuter behandlades propositionen om ingrepp i Stora Sjöfallets nationalpark, Det var ett nytt försök att bädda för en framtida utbyggnad av Kaitum genom att först gå in i Ritsem och torrlägga Teusadalen. Mot det förslaget stod alla andra partier, men i kraft av sin eftersläpande majoritet kunde socialdemokraterna driva igenom ett första beslut. Det var dock bara en förstrid. Med enkammarriksdagen skulle slutstriden komma, och statsministern tog sig själv an den. Det var då miljöopinionen skulle kringgås, den egna riksdagsgruppen disciplineras och något av de andra partierna mobiliseras för en uppgörelse. Det såg svårt ut ännu för några veckor sedan.

Visst fick man offra Kaitum och bifalla en folkpartimotion, och det har ju varit svårt att smälta, en folkpartimotion som gör att Sjaunja fågelskyddsområde sparas, Men segern förutsatte ju ändå att kommunisterna gav upp och strök ett streck över sina miljöparoller från valrörelsen. Det gjorde de — de flesta av dem i alla fall. Statsministerns ansträngningar bar frukt och Ritsem blir väl i dag en revansch för Vindelälven och Kaitum.

Herr Holmberg blir heller inte bortglömd. Men Stora Skövlarpriset 1971 går nu till statsminister Olof Palme,

Herr talman! Det är väl rätt många här i kammaren som för herr Heléns skull gärna vill glömma bort det anförande som han nyss avlossade. Det finns nog många som hellre vill minnas vad han sade när han tillträdde sitt jobb som partiledare, då han förklarade att nu skulle en ny debattstil introduceras, Den skulle vara lågmäld. Den skulle vara saklig. Den skulle vara nyanserad. Den skulle aldrig ta till överdrifter. — Det var då det.

Att det var en partipolitisk yra som gripit honom framgår av det enkla statistiska förhållandet att det föreföll som om han ägnade en mindre del av sitt anförande åt Ritsem än den del som han ägnade åt mig. Men nu är det en sakfråga, och det verkliga beslutet i den här frågan för min del togs 1970 på våren. Efter en lång och intensiv diskussion, med vägningar av miljövårdsintressen, kraftintressen och sysselsättningsintressen kom jag fram till ett beslut som väl enklast kan sammanfattas i tre punkter: 1. Vindelälven, Pite älv och Torne älv undantogs från utbyggnad. Många upplevde det som en besvikelse, men det tog vi. Denna handlingslinje bestämdes i hög grad med hänsyn till den långsiktiga miljöpolitiken, och den har vi fullföljt. Herr Helén har rätt i att jag visat en viss envishet på denna punkt, Vi avstod från Vindelälven och Torneälven och Pite älv, och det är få länder som gått så långt i skydd för miljövärdena, Men det var alldeles klart att vi hårt skulle driva befintliga älvar, befintliga stationer, icke utbyggda älvar av hänsyn till kraftoch sysselsättningsintressena och sedan lämna frågan om Kaitum och Kalix öppen. Det lovade jag människorna där uppe, och det har vi hållit fast vid. Det ser ut som om riksdagen nu skulle stödja den linjen.

Folkpartiets intresse för sysselsättningen har i jämförelse med vårt aldrig varit särskilt markerat. Man har alltid tagit lätt på den problematiken i jämförelse med vad det socialdemokratiska arbetarpartiet och löntagarpartiet gjort. Det bekräftas här i dag med herr Heléns utomordentligt lilla platoniska snutt om sysselsättningen. Numera klagar man om lönsamheten. Det är givet att den är mindre, Man kan säga att vi har minskat miljöskadorna och därigenom minskat lönsamheten med 30 miljoner kronor. Man kan sätta pris på miljön och då kan det sägas att om man har räddat Autajaureområdet, så sitter det en prislapp på 30 miljoner kronor på sjön Autajaure. Det kan det vara värt ur miljösynpunkt, även om många ansåg att skadorna var begränsade också i det första alternativet. Det är alldeles klart att detta blir billigare än jämförbara projekt och alltså klart lönsamt. Det är erkänt att miljöskadorna i det nya alternativet begränsats, men ändå vill man inte godkänna det. Hur stora blir då miljöskadorna vid ett oljekraftverk?

Det var ingen entusiasm för detta förslag, Herr Helén slängde några hånfulla glosor i sammanhanget. Men återremissen skedde, Vi försökte ge vårt bidrag genom att föra fram ett förslag som kunde förena de olika ståndpunkterna, där man kunde säga att vi räddar sysselsättningen i Ritsem, men vi räddar också Kaitum, och vi räddar betydande miljövärden, Men det har tyvärr inte gått att få den totala enighet som sakligt sett vore berättigad. Det är nämligen ett faktum, herr talman, såvitt jag har kunnat finna, att det i den långa Vindelälvsdebatten inte fanns någon från oppositionshåll som förde fram frågan om Ritsem, trots att den fanns med ända sedan 1962. Det är vidare ett faktum att ingen från oppositionshåll vid ställningstagandet på våren 1970 tog upp frågan om Ritsem. Det är såvitt jag har kunnat finna ett faktum att ingen under valrörelsen nämnde Ritsem, Det var Kaitum man talade om. När herr Helén gjorde sin berömda helikopterresa över området var han tydligen inte där, Jag har noga studerat alla tidningsklipp om de uttalanden som herr Helén gjorde. Där nämns inte Ritsem, där nämns hela tiden Kaitum — överledningen och Kaitumsjöarna och sådant. Om han talat om det — och det får han väl göra upp med sitt samvete — har han inte gjort det så att någon journalist eller något av de media som vi har haft tillgång till kunnat uppfatta det. Det är också ett faktum att frågan om Ritsem togs upp av Vattenfall och industridepartementet långt innan överledningen av Kaitum blev aktuell. Det var först hösten 1970, då herr Hermansson tog ställning mot Ritsem i ett brev till fältbiologerna, som också de övriga oppositionspartierna tog ställning. Då fick frågan plötsligt en helt annan dimension. Nästan hela den borgerliga pressen började skriva om Ritsem som en helt annan fråga; det var nu en fråga där regeringen skulle lida nederlag i riksdagen, Sakfrågan kom alldeles i bakgrunden — det skulle bli ett rejält regeringsnederlag. Det spekulerades t.o.m., i att regeringen skulle ställa förtroendefråga på ett kraftverksbygge. När diskussionen hade hållit på ett tag sammankallade herr Helén t.o.m., en presskonferens, där han förklarade att Ritsem utgjorde något slags kabinettsfråga för mittensamverkan. Det väckte ju en viss uppståndelse. Därmed kom frågan definitivt snett. Det blev inte i första hand en fråga om avvägning mellan sysselsättning och miljövård vid ett enskilt bygge — det blev mera och nästan helt en fråga om att besegra regeringen. Herr Hermansson, som var den ”skyldige” såsom den som hade tagit upp debatten i sitt brev till fältbiologerna, gjorde det inte till en fråga om att till varje pris besegra regeringen. Därför har också vpk-ledamöterna haft lättare att ta sakskäl trots alla herr Heléns argsinta ord mot dem. Det är skillnaden. Jag beklagar detta ställningstagande därför att ni i en sakfråga har ställt er i ett läge som ni omöjligen kan upprätthålla i ett liknande läge i framtiden. Naturvårdsverkets chef har offentligen förklarat att om man skulle säga nej till ett bygge med dessa begränsade miljöskador skulle man få säga nej till alla planerade utbyggnader av redan befintliga kraftstationer. Kammarkollegiets chef har sagt att verkningarna från de synpunkter han har att bevaka är mycket begränsade, Förslaget är ju ursprungligen ett initiativ från naturvårdsverket och kammarkollegiet som har att bevaka naturvårdsintressena. När vår främsta expertis på området säger att ”detta kan vi godta, ty om vi inte gör det kan vi inte bedriva en vettig politik i framtiden” talar folkpartiets ledare i sin yra om att detta är den stora skövlingen. Vi skulle alltså få säga nej till alla planerade statliga kraftutbyggnader. Vilka ingripanden skulle vi tvingas till när det gäller privata kraftstationer? Detta var den stora testfrågan — det var skövlingen som begynte om Ritsem skulle byggas ut. Nu måste jag fråga herr Helén: Skall Lövön i Faxälven byggas ut? Skall Olden i Indalsälven, Trångfors, Flåsjö och Järnvägsforsen i Ljungan, skall Ljusne, Sveg och Byarforsen i Ljusnan, skall Kvarnsveden och Forshuvud i Dalälven byggas ut? Det är aktuella privata kraftutbyggnader, Om nu miljövårdsfrågorna är så viktiga och kraftutbyggnad något så förskräckligt för herr Helén, då kan han väl inte begränsa sitt intresse till statliga utbyggnader, utan han måste också ha någon mening om de privata kraftutbyggnaderna. Om man tar den här ståndpunkten, hur skall man då behandla oljekraftverk och atomkraftverk i framtiden? Det skulle betyda stopp för dem också med den typ av resonemang som herr Helén bedriver. Och vilka miljökrav skall i framtiden ställas på industriutbyggnaden, t.ex. i Norrland, för att folkpartiet skall kunna vara med och ge koncession? Ni binder ett oerhört ris åt egen rygg, om ni inte har förmågan att föra ett nyanserat resonemang, väga olika värden mot varandra och sedan ta ståndpunkt. Genom att driva ett så absolutistiskt, ensidigt resonemang som herr Helén har excellerat i här låser ni totalt era möjligheter för framtiden. Men moralen ligger väl snarast på det partipolitiska planet: det är farligt att partipolitiskt låsa sig så hårt att man måste tvinga sig till näst intill dövhet i sakfrågan, Det är det öde som har drabbat reservanterna i den här frågan. Jag hoppas att sensmoralen skall verka så starkt att vi slipper en upprepning i framtiden, Då slipper också herr Helén uppträda som ett slags grämelsens Job i riksdagsdebatten, och då kan vi få en konstruktiv och vettig miljövårdsdebatt.